Herr talman! Erik Andersson har frågat mig dels om jag gjort ställningstagandet att det är rimligt med en straffavgift på 500 kronor för obetald trängselskatt som dessutom kan resultera i ett påslag om 5 000 procent, dels om jag avser att agera i denna fråga och ändra lagen så att straffavgiften kommer att bli lägre. Tilläggsavgiften infördes för att inskärpa vikten av att trängselskatten betalas i tid. Att det är många som inte betalar trängselskatten i tid visar att det finns ett sådant behov. 2011 års vägtullsutredning föreslog i sitt slutbetänkande att en förseningsavgift om 100 kronor skulle införas som ett första steg innan tilläggsavgiften om 500 kronor tas ut. Göteborgs kommun har i en skrivelse, som kommit in till Finansdepartementet den 16 april 2015, begärt att regeringen ska besluta om en lägre förseningsavgift i enlighet med Vägtullsutredningens betänkande. Framställningen kommer nu att beredas i sedvanlig ordning.

Herr talman! Även detta är en fråga som berör många människor. Det handlar om tilläggsavgiften när det gäller trängselskatt. I svaret hänvisar finansministern till en framställan som har skickats från Göteborgs stad. Den ska beredas, och sedan kommer ett svar på den. Men man kan ju undra om regeringen har någon uppfattning alls i frågan. Anta att Göteborg aldrig hade skickat något brev till regeringen. Då hade man inte haft några svar över huvud taget. Finansministern ska ha sagt att det inte är roligt att sänka skatter. Men kanske skulle det ändå vara lite roligt att sänka tilläggsavgiften på trängselskatten. Straffavgiften för obetald trängselskatt är nämligen väldigt hög. Den kan inte jämföras med någon annan tilläggsavgift i hela landet. Man ska betala skatt när man kör in i eller ut ur Stockholm eller Göteborg. Låt oss anta att man kör in vid en tidpunkt då skatten är 10 kronor. Om man blir sen med den betalningen påförs man 500 kronor. Det kan av olika orsaker hända att man blir sen med att betala in skatten, och då får man tala in totalt 510 kronor. Det är ett påslag på 5 000 procent. I många andra sammanhang kallas detta för ocker. Jag vet att man har engagerat sig när det gäller sms-lån, där det tas ut en väldigt hög ränta. Men det har man inte gjort det här fallet. Man får inte heller någon påminnelse som upplyser om att man har passerat en tull. I andra betalningssammanhang är det strikt reglerat hur hög en påminnelseavgift får vara. Exempelvis får privata inkassobolag enligt lag ta ut en betalningspåminnelseavgift om 60 kronor och en inkassoavgift om 180 kronor, oavsett storleken på skulden. Då anser jag att det vore mer skäligt om staten fick ta ut en avgift som motsvarar ungefär vad de privata inkassobolagen får ta ut enligt lag, i stället för att ta ut 500 kronor av den enda anledningen att det handlar om en obetald skatt. Jag anser att det även vore rimligt att upplysa den skattskyldige om att fordonet har passerat en tull om man lägger på en så hög straffavgift. Men det kan ju också vara så - nu vill jag inte spekulera - att detta har blivit en gyllene kassako för staten. Tilläggsavgiften har givit statskassan hundratals miljoner. Nu har fler än 250 000 personer hamnat hos Kronofogden på grund av obetald trängselskatt. Det medför många problem och personligt lidande. Redan 2009 ville regeringen genom den vägtullsutredning som finansministern hänvisar till utreda om straffavgiften var för hög. Där efterlyste man ett mildare system, med en första påminnelseavgift om 100 kronor. Men detta förslag har ännu inte antagits. Då återstår frågan: Hur tänker finansministern agera nu i denna fråga? Ska jag vänta på svaret på brevet från Göteborgs stad, eller har regeringen någon uppfattning i detta? Är detta rimligt?
Herr talman! Erik Andersson hänvisar till en felsägning som jag gjorde i går morse. Av sammanhanget framgår det tydligt att det jag avser att säga är att det aldrig är roligt att höja skatten. Däremot är jag väldigt glad över att vi kan föreslå sänkt skatt för pensionärerna, trots att Erik Andersson, Helena Bouveng och andra moderater i december stoppade den skattesänkning som våra pensionärer så väl behöver. Nu kommer vi äntligen att ha möjlighet att sänka skatten för pensionärerna. Det gör jag med stor glädje. Men eftersom Erik Anderssons parti har lämnat efter sig stora underskott i de offentliga finanserna behöver vi finansiera våra förslag, och då krävs det också att man genomför en ansvarsfull finansiering. Då behöver man höja skatten. Det är aldrig roligt att höja skatten, men ska man genomföra viktiga åtgärder och reformer och samtidigt stå för en ansvarsfull ekonomisk politik tvingas man ibland att göra det. När det gäller avgiften för försenad trängselskatt skulle naturligtvis Erik Anderssons upprördhet falla i annan jord om det inte var så att hans eget parti hade infört denna avgift på 500 kronor. Det är detta som var situationen när regeringen tillträdde. Vi har ett underlag från Vägtullsutredningen, och vi har fått brevet från Göteborgs stad. Vi avser att bereda frågan i sedvanlig ordning och återkomma.

Herr talman! Tack för klargörandet, finansministern! Jag delar uppfattningen att det aldrig är roligt att höja en skatt. Jag har själv varit med och sänkt skatten i min hemkommun, och det kändes väldigt bra, för det gjorde också att människorna fick mer pengar i plånboken att röra sig med. Finansministern brukar hänvisa till den borgerliga regeringen, som styrde för ungefär nio månader sedan, och den politik som fördes då, så även i denna fråga. Men även om finansministern kommer att fortsätta hänvisa till den borgerliga regeringen kommer jag att fortsätta ta upp frågor som berör människor, oavsett vilken regering som har suttit vid makten. Nu styr finansministern med en alliansbudget. Det har också resulterat i minskad ungdomsarbetslöshet. Den sänkta skatten för pensionärer blir också en höjd skatt på arbete för pensionärer och exempelvis höjda avgifter för hemtjänst. Det är alltså inte bara ros utan också mycket ris i detta. När det gäller just tilläggsavgiften för trängselskatt är frågan: När i tid avser regeringen att komma med ett förslag rörande detta?
Herr talman! Frågan kommer att beredas i vanlig ordning, och vi återkommer till Göteborgs stad så fort vi är klara med den beredningen. Jag vill dock påpeka att det var en moderatledd regering som avskaffade den första lägre tilläggsavgiften, för att sedan ha den här högre tillläggsavgiften på direkten. Det var när Erik Anderssons eget parti styrde på Finansdepartementet och hade ansvar för de här frågorna. Jag ser heller inte att Moderaterna har lagt något konkret förslag i riksdagen om att sänka avgiften. Det tycker jag är viktigt att få fört till protokollet, eftersom Erik Andersson är så upprörd i den här frågan.
Herr talman! Detta är mitt sista inlägg, och då får jag försöka fundera över vad finansministern kommer att säga i nästa inlägg. Jag vill i alla fall börja med att önska en glad och vilsam sommar. Förhoppningsvis ses vi i höst med glada leenden. Jag kan tänka mig att finansministern kommer att hänvisa till den tidigare borgerliga regeringen, som hon har gjort tidigare. Då har jag ett litet förslag på sommarläsning till finansministern. Det går att hitta på nätet. Det är en sida på Aftonbladet, av alla tidningar här i landet, från den 10 april 2001. Där talar Kjell-Olof Feldt om 90-talskrisen, och där står det: "S tar på sig ansvar för 90-talskrisen." Jag föreslår att finansministern läser detta innan hon hela tiden hänvisar till de borgerliga regeringarna.
Herr talman! Jag hoppas verkligen att också Erik Andersson läser det. Det kanske vore bra om Erik Andersson tog på sig ansvaret för att vi har en tilläggsavgift på 500 kronor första gången man missar att betala en trängselskatt, eftersom det var Erik Anderssons parti som införde den. Det kanske vore bra om Erik Andersson tog på sig ansvaret för att man inte löste problemet med momsen för de ideella föreningarna under de år som man satt i regeringsställning. Det vore bra om Erik Andersson tog på sig ansvaret för att vi har de största underskotten i de offentliga finanserna sedan budgetsaneringen. Erik Andersson bör också ta på sig ansvaret för att vi har en arbetslöshet som har stigit kraftigt under hans tid. Arbetslösheten, ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten har stigit. Erik Andersson bör också ta på sig ansvaret för att skolresultaten faller snabbare än i något annat OECD-land. Erik Andersson bör ta på sig ansvaret för att andelen ungdomar som haft möjlighet att gå på högskola har minskat under de åtta år som de borgerliga regeringarna har styrt. Jag ser fram emot framtida interpellationsdebatter med Erik Andersson, där han kliver upp i talarstolen och tar på sig ansvaret för alla de misslyckanden som den moderatledda regeringen har stått för under de senaste åtta åren. Jag önskar naturligtvis interpellanten en glad och trevlig sommar och ser fram att träffas sedan.